Herr talman! Det är naturligtvis inte så att vi förringar dessa frågor. Från början handlar det om vilken hyra man skall betala för en lokal. Oavsett om man väljer regeringens förslag eller reservanternas måste hyran grundas på något. Då handlar det ofta om teknik, även om man inte skall resonera om teknik här. Det skall alltså göras en jämförelse med andra lokaler, varvid man räknar bort de lokaler som har en låg hyra och de som har en hög hyra. Jag förstår inte vari skillnaderna ligger i dessa delar. Oavsett vilket förslag man väljer, måste man ju grunda bedömningen på jämförelse. Det skiljer alltså litet när de gäller de variationer på vilka denna jämförelse skall grundas. Men vi är överens om att det även i fortsättningen skall ske en jämförelse utifrån den situation som råder, och detta måste ju gälla vare sig det handlar om regeringsförslaget eller reservanternas förslag. Jag tror att förslagen i stort inte innebär några skillnader när det gäller att i praktiken komma fram till en hyra. Inte minst övriga inlägg här — där man bedömer att regeringsförslaget innebär hyresreglering och att det skulle urholka än det ena och än det andra — vittnar om att förslaget i alla fall är ganska rimligt. Lagstiftningen får väl följas upp så att vi får se om det kan behövas några förbättringar i framtiden. Vi bedömer alltså förslaget som rimligt i den situation som vi i dag befinner oss i.
Herr talman! Jag noterar att Lennart Nilsson i sin replik nu klart går till reträtt beträffande det som han ville hävda i sitt huvudanförande. När det gäller hyran, Lennart Nilsson, handlar det om vilka kriterier som man skall utgå från för att bedöma om hyran är skälig. I regeringsförslaget har det alltså nu plockats in begreppet marknadshyra, som man på en fri marknad således kan trissa upp till vilka priser som helst. Det är ju detta som har varit grunden för den kritik från förhyrarna av de små lokalerna. De menar att de inte har något medel att sätta emot, att värdarna kan höja hyran hur mycket som helst och att hyresgästen därmed kan tvingas flytta. Då får man naturligtvis en marknadshyra som är orealistisk i förhållande till den som skulle gälla om marknaden verkligen fungerade på ett riktigt sätt. Det är också fråga om ersättningsregler, Lennart Nilsson. Att nivån på de ersättningsregler som införs är så låg att man gladeligen och utan att det blir särskilt kännbart kan betala dessa ersättningar medverkar ju inte heller till att stärka lokalhyresgästernas ställning. Också på den punkten föreligger det således skillnader mellan förslagen.
Herr talman! Jag vet inte vad Agne Hansson får detta med reträtt ifrån. Med regeringens förslag går det inte att utan vidare trissa upp hyrorna, utan det måste ske en prövning som grundas på olika jämförelser. Jag kan ge motståndarna till förslaget rätt i så måtto att det handlar om en viss form av reglering av dessa frågor. När det gäller ersättningsfrågorna får vi inte glömma bort att man som fastighetsägare blir ersättningsskyldig om hyresgästen har åsamkat en ekonomisk skada. Detta får vi naturligtvis inte glömma bort i dessa sammanhang. Vi har som sagt emellertid bedömt att ungefär fyra basbelopp är en nivå som man bör slå vakt om när det gäller de förhyrare av mindre lokaler, t.ex. hantverkare, som vi har talat om.

Herr talman! De huvudsakliga resultaten av SPK:s utredning, som lokalhyreskommittén grundade sitt förslag på, var för det första att stor hyresspridning förelåg även mellan lokaler med samma ändamål och i samma område. För det andra var hyreshöjningarna större än inflationen, utom i Skara och i Göteborgs ytterområden. Undersökningen gjordes i fem olika städer. I inte obetydlig omfattning förekom hyreshöjningar som var dubbelt så stora som ökningen av konsumentprisindex. Det var mot denna ganska allvarliga bakgrund som det gällde att framlägga ett förslag. De direktiv som gavs till kommittén och det arbete som denna bedrev hade en viss betydelse på hyresmarknaden — det tror jag att inte bara ledamöter i kommittén utan också andra kunde iaktta. Det fick ett visst dämpande inflytande på de krav som framställdes från fastighetsägarhåll och på marknaden. Under senare tid har man kunnat iaktta att hyresvärdarna i ganska stor utsträckning har övergivit denna återhållsamhet. Jag får från olika håll rapporter om mycket stora krav på hyreshöjningar. Det handlar om hyreshöjningar med ända upp till 100 96. Jag måste säga att de yttringar som under senare tid har framkommit ger anledning till ökad oro. Från moderaternas och folkpartiets sida har det gjorts inlägg som det finns anledning att något bemöta. Det är först och främst felaktigt att lokalhyreskommittén, liksom också regeringen, inte föreslår någon hyresreglering. Parterna har enligt lokalhyreskommitténs förslag frihet att avtala om vilka hyror de vill. Hyreslagens regel anger enbart den gräns vid vilken hyresvärden blir ersättningsskyldig och om hyresgästen måste flytta. Denna gräns föreslås vara relaterad till vad hyresvärdar och hyresgäster har kommit överens om för jämförliga lokaler. Men det är i situationer när det är aktuellt med en uppsägning som frågan om vad som är skäligt hyreskrav kommer in i bilden. Det är då som det behövs ett skydd för hyresgästen. Det är alldeles orimligt att, som Ingela Gardner i dag gjorde i sitt inlägg, mena att detta förslag från regeringen, och i ännu högre grad från lokalhyreskommittén, skulle rubba balansen på ett sådant sätt att det blev till nackdel för fastighetsägarna. Det är ju, vilket vi klart har kunnat visa, fastighetsägarna som inte bara materiellt sett här är den starkare parten och att de till sitt stöd också har haft en lagstiftning som har gynnat dem. Därtill kommer ju att fastighetsägarsidan är långt starkare organiserad, vilket har lett till en kraftig övervikt. Så långt som Ingela Gardner går sträcker sig man inte ens från Fastighetsägareförbundets sida. Förbundet känner ju till saken betydligt bättre. Hennes inlägg har alltså inte någon förankring i verkligheten. När det gäller Erling Bagers inlägg vill jag bl.a. på grund av den korta taletid jag har till förfogande hänvisa till vad kommittén har anfört på s. 137 och följande, där man i specialmotiveringen utförligt redogjort för på vilket sätt jämförelserna skall göras. De jämförelser som kommittén föreslår är rimliga. Det står bl.a. att det eftersom prövningen skall avse hyreskravet för ny avtalsperiod är det de avtalade hyrorna för jämförelselokalerna vid denna periods början som är relevanta. Man får alltså beakta även andra avtal som är gällande, och det är väl ganska självklart. Men man skall bortse från extrema hyror åt båda hållen. Jag vidhåller att det förslag som kommittén lade fram på den här punkten är bättre än det som utskottet nu har framlagt. När det gäller de övriga frågorna har utskottet, vilket har framkommit här i debatten, gjort förbättringar i regeringsförslaget. Ändå skall sägas att även det innehåller förslag som är av betydelse för lokalhyresgästerna. De punkter där det fortfarande brister gäller uppsägning. Det är i dag rimligt att det skall ankomma på hyresvärden att agera. Om vi ser på annan lagstiftning, finner vi att dett.ex. på arrendelagstiftningens område är jordägaren som skall agera i motsvarande fall, och det hade varit rimligt att ha samma regler på det här området. Vi ville förstärka medlingsförfarandet, och jag tycker att det är en svaghet att det utom på en punkt, där det föreliggande förslaget utgör en förbättring, behöver bli en förbättring av medlingsförfarandet. Jag vidhåller vad vi har anfört i motionen. När det gäller ersättningsreglerna är det bra att utskottet har gjort en förbättring. Eftersom utskottets förslag rör sig om fyra basbelopp innebär det en betydande förbättring i förhållande till regeringsförslaget. Men att föreskriva att en ersättning motsvarande en årshyra skall utgå är ett riktigare sätt att skapa ett besittningsskydd, eftersom det finns så pass många olikheter i fråga om hyrorna. Syftet med den här regeln är ju inte i första hand att ge ersättning åt en part, utan syftet med att vi satte ersättningen till en årshyra var att det skulle ha en återhållande verkan och ha betydelse när det gäller besittningsskyddet. På dessa punkter vidhåller jag vad som har framförts i motionen och instämmer i de reservationer som har avgetts på dessa punkter.

Herr talman! Regeringens proposition 1987/88:162 handlar om hyran vid andrahandsupplåtelse av bostadslägenheter m.m., där ”m.m.” står för uthyrning av möblerade och omöblerade rum. Bostadsutskottets majoritet tillstyrker propositionen, som innebär att den som hyr ut en bostad i andra hand eller ett rum kan bli återbetalningsskyldig till hyresgästen, om hyran inte anses skälig med hänsyn till bostadens bruksvärde. Förslaget är djupt omoraliskt och måste med kraft avvisas. Om förslaget genomförs kan ett avtal som slutits på frivillig väg i efterhand prövas på begäran av andrahandshyresgästen eller av den som hyr ett rum. Om hyresnämnden då finner att hyran överstiger det s.k. bruksvärdet kan hyresvärden åläggas att retroaktivt betala tillbaka den del av hyran som överstiger bruksvärdet. Han kan också åläggas att betala ränta på detta belopp. Att en hyresgäst kan få hyran prövad för framtiden är en sak. Men att man skall kunna ingå ett avtal och sedan få det avtalet upprivet med retroaktiv verkan strider mot det allmänna rättsmedvetandet. På sikt innebär det också att respekten för den urgamla principen att avtal skall hållas luckras upp. Herr talman! Retroaktivitet i lagstiftningen är av ondo. Vi bör inte stifta några lagar som innebär att människor inte i förväg kan vara säkra på effekten av sina handlingar. Att ett frivilligt avtal kan leda till en retroaktiv bestraffning av den ena parten är en motbjudande tanke i ett rättssamhälle. Det är också ett avsteg från den rättstradition som vi annars bekänner oss till. Avsikten med förslaget är att stärka andrahandshyresgästens ställning och även ställningen för dem som hyr rum, men en sådan förändring får inte ske till priset av att man offrar grundläggande inslag i den fria avtalsrätten eller åsidosätter grundläggande rättsprinciper. En liten pikant detalj i sammanhanget kan också nämnas. Den som hyr ut sin bostadsrättslägenhet i andra hand skall enligt förslaget inte ens ha rätt att ta ut en hyra som täcker ägarens egna kostnader, inte ens om hyresgästen är beredd att betala lika mycket som ägaren själv. Är det någon som tror att antalet bostadsrätter som kommer att hyras ut i andra hand kommer att öka med en sådan grotesk prissättning? Självfallet kommer förslaget att leda till att antalet andrahandsuthyrningar av lägenheter och uthyrningen av rum kommer att minska. Därmed har man också försatt inte minst de ungdomar som på grund av den socialdemokratiska regleringspolitiken inom bostadsområdet har svårt att skaffa sig en egen lägenhet i en ännu svårare situation. Det är en inte ovanlig effekt att en reglering leder till helt andra resultat än de avsedda.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

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i en motion under allmänna motionstiden tagit upp frågan om andrahandshyresgästernas svaga rättsliga ställning och föreslagit sådan förändring av lagstiftningen som nu föreslås av regeringen i propositionen som behandlas i betänkandet. Vi ansluter oss sålunda till regeringens förslag och hälsar med tillfredsställelse att en lagändring kan ske från den 1 juli 1988. Med anledning av propositionen har vi emellertid aktualiserat ytterligare en fråga och föreslagit en förändring innebärande rätt att få inflyttningshyra prövad enligt bruksvärdesreglerna — även för den som hyr i första hand. Det måste enligt vår mening bli möjligt att pröva förstagångshyra från inflyttningsdagen. Lagreglerna bör inte tillåta oskäliga hyror under någon tid. Hyresvärd skall vara återbetalningsskyldig för den del av hyran som överstiger bruksvärdet. I dag kan en hyresgäst inte få ändring av en oskälig förstagångshyra förrän efter sex månader. Detta utnyttjas av en del fastighetsägare på orter där det råder bostadsbrist. Den av oss förordade förändringen hade lämpligen kunnat genomföras i anslutning till vad som föreslås i propositionen. Den ligger också helt i linje med vad som där föreslås beträffande andrahandshyresgästerna. Det är en avgörande svaghet i hyreslagstiftningen att förstagångshyran inte kan prövas förrän efter sex månader. I den bostadssituation vi nu har i många kommuner innebär detta att en bostadssökande i brist på alternativ kan tvingas att betala en inflyttningshyra som ligger långt över vad som är skäligt med hänsyn till gällande bruksvärdesregler. Herr talman! Jag har med detta bara velat markera att vår sedan många år tillbaka förda kamp för att förbättra andrahandshyresgästernas ställning på bostadsmarknaden — detta problem har vi i olika sammanhang diskuterat — nu äntligen har givit resultat. Samtidigt har jag velat framhålla att det ändå fattas något i sammanhanget, nämligen förslag om förstagångshyran. Jag hoppas självfallet att vi nu skall få en sådan ändring genomförd. Jag ber att få yrka bifall till vpk-reservationen i bostadsutskottets betänkande.

Herr talman!

Det har varit stimulerande för mig, och jag har lärt mig mycket av att resonera med Tore Claeson. Han har också aktivt bidragit till att skapa ett trivsamt arbetsklimat i utskottet genom det gemyt och den kamratlighet som han besitter. Herr talman! Sedan över till sakfrågan. Centern har, i likhet med vad Tore Claeson sade såvitt gäller vpk, kritiserat regeringen för de förhållanden som råder på bostadsmarknaden till följd av den rådande bostadsbristen, vilken harlett till spekulation i bostadsrätter och oskäliga andrahandshyror. Nu har regeringen framlagt ett förslag som är ett försök att åtgärda problemen. Vi i centern tycker att det är värt att pröva dessa förslag. Bostadsutskottet tillstyrker i betänkandet regeringsförslaget, som i praktiken innebär att andrahandshyror i hyreslägenheter och bostadsrättslägenheter samt för möblerade och omöblerade rum skall följa bruksvärdeshyran. Förslaget är en åtgärd för att begränsa den överhyra som många som bor i andra hand får betala i dag. Centern anser det helt omöjligt att — som några tidigare talare har gjort — försvara den osunda spekulation som i vissa fall sker på skattebetalarnas bekostnad vid förvärv av bostadsrätter i och med att bostadsrätter köps till ett mycket högt pris och sedan hyrs ut i andra hand till kraftig överhyra. Detta leder till att många som vill skaffa sig bostadsrätt inte har möjlighet till detta. Därmed får de inte bo som de önskar. Det leder vidare till att personer som hyr i andra hand drabbas av oskäliga hyror. I ett läge då det som nu råder bostadsbrist är det oftast de svagaste på bostadsmarknaden, dvs. ungdomar, invandrare och andra, som har svårt att teckna ett förstahandskontrakt, som drabbas och tvingas acceptera en oskälig hyra för ett andrahandskontrakt för att över huvud taget få någonstans att bo. Från centerns sida har vi kritiserat regeringen för att den inte har tagit tag i den här frågan. Nu har den lagt fram ett förslag i syfte att lösa en del av dessa problem, och det tycker vi är bra. Förslaget går ut på att en ordning skall införas som innebär att hyresnämnden på ansökan av hyresgästen skall kunna ändra både förstagångshyran och den hyra hyresgästen och hyresvärden kan ha avtalat om under hyrestiden. Om hyresnämnden finner att denna hyra överstiger skälig hyra för lägenheten enligt bruksvärdesreglerna i 55 § hyreslagen, bör hyresnämnden ha möjlighet att ålägga hyresvärden att betala tillbaka överskjutande belopp jämte ränta till hyresgästen. Återbetalningsskyldigheten skall dock inte avse längre tid tillbaka än två år före dagen för ansökan. De nya bestämmelserna skall enligt förslaget träda i kraft den 1 juli i år och gälla upplåtelser i andra hand av bostadslägenheter och förstahandsupplåtelser av möblerade eller omöblerade rum, om upplåtelserna avser annat än fritidsändamål. I motioner från moderata samlingspartiet och folkpartiet yrkas avslag på förslaget, vilket också framgått av debatten. De skäl som anges är att andrahandsuthyrningen kommer att minska och att det kommer att bli en minskad rörlighet och ett minskat utbud av lägenheter. Detta är naturligtvis i första hand hypoteser. Jag frågar mig verkligen: Vilka kommer att överväga att inte hyra ut sina lägenheter i andra hand, om de har möjlighet till sådan uthyrning? Jag har svårt att se att det skulle finnas några sådana lägenhetsägare. De som i dag tar ut rimliga hyror har ingen anledning att inte hyra ut i fortsättningen, eftersom de inte drabbas av ändringen utan det kommer att fungera som hittills för dem. De som möjligen skulle överväga att inte hyra ut är de som inte får full kostnadstäckning för sin lägenhet i dag. Här finner vi den grupp som har spekulerat och överbetalat. De står då i valet mellan att inte hyra ut och då inte få in någonting till sina kostnader för lägenheten eller att hyra ut och få in en normalhyra för lägenheten som täcker en betydande del av kostnaderna. I valet mellan att inte få ut någonting att täcka kostnaderna med eller att få ut huvuddelen, tror jag att de flesta väljer det senare. I motion BoS2 från folkpartiet krävs dessutom att en utredning tillsätts som skall utreda andrahandsuthyrningen av bostadsrätter. Med hänvisning till vad jag har sagt och till att utskottsmajoriteten tillstyrker det förslag som anvisar en direkt åtgärd för ändring av hyreslagen, faller också motiven för en utredning på det här området. Vidare finns två motioner till som behandlas i betänkandet. Det är Bo51 från vpk, där det hemställs om lagändringar som gör det möjligt att pröva förstagångshyran från inflyttningsdagen, detta för att gällande lagregler inte under någon tid skall tillåta oskäliga hyror. Dessutom skall en hyresvärd enligt förslaget vara återbetalningsskyldig för den del av hyran som överstiger bruksvärdet. Även i motion BoS54 från enskilda socialdemokrater hävdas att lagen inte bör tillåta oskäliga hyror under någon tid och att en hyresvärd i konsekvens med detta bör vara återbetalningsskyldig för den del av hyran som överstiger bruksvärdet. Med hänvisning härtill förordar motionärerna att hyreslagen skall ändras så att organisation av hyresgäster får rätt att förhandla om förstagångshyror. Utskottet har inte funnit några bärande skäl för att tillstyrka de här motionerna. I betänkandet redovisas vad som gäller i dag, som enligt utskottet innebär en tillräcklig reglering författningsmässigt.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

Herr talman! Jag vill gärna återgälda det tack som Agne Hansson riktade till mig och tacka för de vänliga och berömmande orden.

Inte minst utskottets föregående kanslichef, framlidne Eli Mannegard, har lärt mig mycket som jag är tacksam för. Jag tackar än en gång för de vänliga orden.
Herr talman! Efter inlägget av Tore Claeson känns det nästan trist att behöva polemisera mot utskottets ordförande, men jag kan ändå inte låta bli. För att försvara den rättsvidriga principen om en retroaktiv lagstiftning tar Agne Hansson i sitt anförande upp något extremfall, som naturligtvis kan förekomma på dagens genomreglerade bostadsmarknad. Han säger att folk köper en bostadsrätt till högt pris för att hyra ut i andra hand, men det är naturligtvis inte normalfallet. Det finns mycket goda skäl för människor att behöva hyra ut en bostad i andra hand, en bostad som de kanske ägt och bott i en längre tid. Man kan ha fått ett utlandskontrakt på begränsad tid, man kanske vill pröva ett arbete på någon annan ort i Sverige osv. och tycker att någon annan som behöver bostad under tiden kan få bo i lägenheten. Självfallet vill man ha täckning för sina kostnader. HSB har t.ex. påpekat att i föreningar med nybyggda fastigheter eller fastigheter som nyligen gått igenom större ombyggnader, kan enbart månadsavgiften — utan att bostadsrättshavarens kapitalkostnader beaktas — överstiga bruksvärdeshyran. Men inte ens i sådana fall skall man enligt majoriteten kunna få täckning för sina kostnader. Varför skall man då vilja hyra ut sin lägenhet? Man kan faktiskt bli retroaktivt bestraffad för det. Siw Persson visade i sitt inlägg att man i vissa fall, t.ex. om man skall hyra ut ett möblerat eller omöblerat rum, faktiskt inte kan veta vad hyresnämnden anser vara skälig kostnad. Varför skall man i sådant läge över huvud taget fundera över att hjälpa någon som inte har en bostad? Det går inte att bagatellisera effekterna av den här lagstiftningen på det sätt som Agne Hansson gör. Jag vill ändå fråga Agne Hansson, som företräder majoriteten här i debatten: Hur kan man försvara en retroaktiv lagstiftning av den här karaktären?
Herr talman! Jag vill till Ingela Gardner ställa motfrågan hur man kan underlåta att göra någonting åt de problem som i dag finns på bostadsmarknaden som en följd av den bostadsbrist vi har. Hur kan man lämna ungdomar och invandrare i sticket, människor som inte ens har ett förstahandskontrakt att luta sig emot utan tvingas betala andrahandshyror som de rimligen inte klarar av eller tvingas bo på annat sätt om de över huvud taget får någon annan plats att bo på? Jag tror att när det gäller normalfallen täcker den bedömning som görs utifrån bruksvärdesprincipen de flestas kostnader. De som kan drabbas är möjligen vissa undantag i nyproduktionen eller där man har köpt sedan priserna har rakat i höjden. Det är klart att det kan finnas anledning att så småningom överväga ytterligare åtgärder när det gäller det HSB-fall som Ingela Gardner tog upp. Jag sade också i mitt inledningsanförande att vi från centern har presenterat en rad åtgärder. Det här förslaget är långt ifrån heltäckande, men det är ändå ett försök, ett steg på vägen, och det tycker jag man skall respektera och acceptera för att se vilken verkan det hava kan. Jag kan inte vara med om att nonchalera de stora problem som så många människor — ungdomar och invandrare och andra — i dag ställs inför på Prot. 1987/88:130 andrahandshyresmarknaden. 31 maj 1988
Herr talman! De problem som Agne Hansson pekar på finns naturligtvis, lägenheter m.m. men de är ju i första hand en följd av den socialistiska bostadspolitik som har förts här i landet sedan andra världskriget. Vi har lagt fram förslag som framför allt skall leda till en ökad rörlighet på marknaden, vilket enligt min och mitt partis uppfattning är det bästa sättet att hjälpa just dessa grupper. Men det är så typiskt: en reglering föder genast en ny reglering, som i sin tur föder en ny reglering, osv. i all oändlighet. Bostadsmarknaden är ett lysande exempel på hur regleringar försvårar för människor, i det här fallet att skaffa sig en vettig bostad.

Herr talman! Skall man verkligen avstå från att rätta till de problem som en socialistisk bostadspolitik har skapat, Ingela Gardner? Det gör vi ju inte på andra områden. Tillsammans försöker vi lägga fram förslag som rättar till sådant. Då förstår jag inte varför man inte skulle göra det på det här området också. Siw Persson, när det gäller normalhyrorna är det ju fråga om att hyresnämnden skall bestämma dem utifrån det bruksvärdessystem som finns. Därför kan jag naturligtvis inte ge ett svar på vad en normalhyra är, men jag kan svara på hur jag skulle handla i det exempel som Siw Persson gav mig. Det anknyter till vad jag sade i mitt första anförande. Om jag står i en situation där jag inte har användning för en lägenhet, har en kostnad på 7 000 kr. och kan få en hyra på 5 000 kr. är det klart att jag hyr ut lägenheten om jag får 5 000 kr. Struntar jag i att hyra ut den förlorar jag ju 7 000 kr. Jag förlorar dock bara 2 000 kr. i det fall jag hyr ut den stället för att avstå från att göra det, så jag tycker inte detta är något större problem. Jag tror därför inte heller att det här förslaget kommer att påverka rörligheten i negativ riktning. 151 Däremot finns det anledning att, precis som folkpartiet säger, öka rörligheten. På den punkten är vi ju överens. Vi har lagt fram förslag på andra områden som bättre skulle se till att rörligheten ökade, t.ex. när det gäller att ge lägesfaktorn större tyngd i hyreslagen och en rad andra åtgärder.
Herr talman! Om man skall förändra effekterna av en felaktig politik måste man använda rätt metoder. Man kan inte bota effekterna av felaktiga regleringar med nya regleringar — det har vi sett alldeles för mycket av hitintills. Jag har fortfarande inte fått något svar på min fråga om Agne Hansson anser att den här typen av retroaktiv lagstiftning är förenlig med de rättstraditioner som i alla fall vi i moderata samlingspartiet bekänner oss till. Jag trodde att Agne Hanssons parti också bekände sig till dessa rättstraditioner.

Herr talman! Jag har svårt att förstå vad Ingela Gardner menar med en retroaktiv lagstiftning. Jag tror att man får tänja sig ganska mycket för att få det här förslaget till att bli någonting sådant. Den här tekniken har vi ju på andra avtalsområden när det gäller för nämnder att bedöma vad som är skäligt och inte skäligt. Har man detta klart för sig när man sätter en hyra — dessutom har ju straffbestämmelsen tagits bort, vilken fanns tidigare — så måste detta väl ändå inte kunna anses vara något ingrepp i någons parts rättigheter?
Herr talman! Det är beklagligt att Agne Hansson inte förstår att detta innebär en retroaktiv lagstiftning. Jag förstår att han inte gör det, för om han hade gjort det hade han naturligtvis inte kunnat försvara förslaget. Det ligger en retroaktivitet i förslaget på det ekonomiska området, eftersom man som hyresvärd kan få betala tillbaka det övervärde som hyresnämnden kan anse att man tagit ut. Att få betala tillbaka två års hyresvärde kan vara nog så kännbart för en hyresvärd som förmodligen redan har konsumerat pengarna. Retroaktivitet i lagstiftningen handlar inte bara om brott mot brottsbalken, utan det handlar faktiskt också om retroaktivitet på det ekonomiska området.
Herr talman! Det här är ju sättet för att förhindra att någon tar ut oskäliga hyror, Ingela Gardner. Vet man när man sätter hyran att man kan bli återbetalningsskyldig, försöker man väl akta sig för att sätta en oskälig hyra. Då kan man ju inte råka ut för sådana problem. Menar alltså Ingela Gardner på fullt allvar att man skall kunna sätta vilka hyror som helst och låta utsatta människor som inte kan få en bostad betala hyror som man inte på något sätt har täckning för? Är det en rimlig väg?
Herr talman! Självfallet pläderar jag inte för att folk skall ta ut oskäliga hyror av andra. Det är ganska dumt att antyda någonting sådant. Det väsentliga med det här förslaget är ju att man faktiskt inte vet vad som är att betrakta som oskälig hyra, och det är ju det som är problemet. Om man visste vad som är att betrakta som oskälig hyra, kunde man i förväg bedöma konsekvenserna av sina handlingar. Men det kan man alltså inte. I stället kan man i efterhand bli ekonomiskt bestraffad, därför att man har velat ge en annan person möjlighet att bo i ens lägenhet eller i ett rum i denna.

Herr talman! Jag kommer att ge några övergripande synpunkter på försvaret som det behandlas i budgetpropositionen. Göthe Knutson kommer senare att beröra de moderata reservationerna till utskottsbetänkandet i vissa delar. Försvarsbeslutet 1987 var ett beslut på helt otillräcklig nivå. Knappt hade beslut fattats av riksdagens majoritet förrän det stod klart att ca 800 milj.kr. saknades för att uppfylla de lågt ställda krav på förbättringar som redovisades i försvarsbeslutet. I debatten har därefter gjorts ett stort nummer: av att man inom majoriteten ansett sig vilseförd. Jag skulle hellre vilja beskriva det så att man varit helt omedveten om den verklighet som råder inom försvarsmakten.

Vi moderater ville i försvarsbeslutet successivt höja anslaget och under en tioårsperiod anslå nära 11 miljarder kronor extra till försvaret.

Inte heller i den proposition som vi nu behandlar syns några tillskott utöver 1987 års försvarsbeslut. Tvärtom hävdas i propositionen att ”inget inträffat som motiverar ändring av inriktningen av försvarspolitiken”. I stället har överbefälhavaren och chefen för armén tvingats redovisa konsekvensen av oförändrad medelstilldelning. De visar på en omstrukturering av armén med innebörden att dagens 26 brigader skulle reduceras till 15 och att stora delar av arméns värnpliktiga skulle få endast tio veckors grundutbildning. Stora materielköp skulle dessutom behöva skjutas på framtiden. En så omfattande reducering av brigaderna skulle innebära sådana minskningar av vår operativa förmåga att vi i fortsättningen inte kan möta, hejda eller slå en motståndare i anslutning till ett invasionsområde. För t.ex. Skånes del skulle det medföra risker för att vi redan i ett tidigt skede tvingades ge upp ett rikt landskap med en miljon invånare och med för landet livsnödvändig produktion. Motsvarande exemplifiering kan göras för andra områden. Detta är helt otillfredsställande. Vi kan från moderat håll aldrig acceptera en sådan utveckling, och jag hoppas att vi, när konsekvenserna av en sådan inriktning blir uppenbar också för övriga partier, kan få gehör för vår uppfattning att betydande anslagshöjningar är nödvändiga för försvaret, om det skall kunna lösa sina uppgifter. Vi moderater fullföljer nu vårt ställningstagande från i fjol. Det betyder att vi detta budgetår vill anslå 610 milj.kr. mer än regeringen till det militära försvaret för att därefter — utöver uppräkning med försvarsprisindex — successivt höja anslagen med 2 96 årligen. Med detta vill vi åstadkomma en fasthet i planeringen och möjliggöra en successiv teknisk förnyelse. Det blir också möjligt att bibehålla fler operativa förband i form av t.ex. brigader inom armén. Genom detta förfarande återgår vi till ett system som socialdemokraterna och moderaterna på 1960-talet var helt överens om. Det systemet möjliggjorde då upprätthållande av ett respektingivande försvar. Tyvärr kom senare andra strömningar inom socialdemokratin att bidra till att vår försvarskraft genom prutade försvarsanslag urholkades. Det är beklagligt, eftersom en social reformpolitik inte står i motsats till ett starkt försvar. Under 60-talet anslogs drygt 4 20 av bruttonationalprodukten till det militära försvaret. Vi är nu nere i ungefär 2,6 20. Det är inte orimligt att hävda att Sverige har råd att anslå minst 3 20 av BNP till det militära försvaret. Dit når vi successivt med det moderata förslaget. Vad vi moderater nu närmast vill satsa på är ytterligare en jaktdivision Viggen till flygvapnet. Vi vill detta budgetår anslå 175 milj.kr. extra för det och dessutom 40 milj.kr. för motmedel. Vi vill förstärka ubåtsskyddet. I nästa vecka behandlas den frågan här i kammaren. För detta budgetår rör det sig om ca 330 milj.kr. utöver regeringens förslag. Vi vill då skaffa ytterligare två kustkorvetter för att möjliggöra uppsättandet av en andra ubåtsskyddsstyrka. Vi vill på sikt också ersätta det äldre stridsvagnsbeståndet. Och vi vill ha ett bättre utbildningssystem. Redan detta budgetår vill vi anslå 200 milj.kr. för att kunna genomföra repetitionsövningarna. Vi menar också att det blir nödvändigt med ett extra försvarsbeslut hösten 1989 eller våren 1990, när ett fullständigare beslutsunderlag föreligger. Det beslutet blir avgörande för hållfastheten i den svenska säkerhetspolitiken. Herr talman! Vi måste se till att vi har tillräckligt med insatsberedda, välutrustade och välutbildade förband ur alla försvarsgrenar och ur civilförsvaret för att kunna möta en motståndare som vill utnyttja svenskt territorium för sina syften. Endast med ett starkt försvar kan vi hävda freden. Om vi inte är beredda att avsätta de medel som behövs, måste vi gå ut och tala om detta för medborgarna. Då måste vi säga: Vi har inte råd att försvara landet. Vi måste tala om att vi tidigt måste uppge stora delar av territoriet för att sedan kanske föra strid i terräng som måhända är olämpligare för en anfallande. Vi måste tala om att vi inte har råd att ge pansarförbanden nya stridsvagnar, att vi inte har råd att upprätthålla två ubåtsskyddsstyrkor, att vi inte har råd att ge vårt luftförsvar ökad effektivitet och att vi inte heller har råd att utbilda våra soldater så att de kan möta välutrustade luftlandsättningsförband eller infiltratörer som söker slå ut försvarets vitala anläggningar. Är man beredd att ge svenska folket sådana besked, eller är man i stället beredd att anslå behövliga medel, så att devisen ”Hela landet skall försvaras” får ett reellt innehåll? Vi moderater vill gå den senare vägen. Jag hoppas att vi blir fler som är beredda att göra det. Herr talman! Måtte aldrig en situation uppstå där man om oss politiker kommer att säga: Det ni gjorde för försvaret var för litet och gjordes för sent. Herr talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna.

Herr talman! Arbetsordningen här i riksdagen gör att vi behandlar? försvarsutskottets betänkande fristående från utrikesutskottets. Det är dock helt klart att utgångspunkten för hur vi formar vår försvarspolitik mycket intimt hänger samman med vår utrikespolitik. Utrikespolitiken skall tillsammans med försvarspolitiken ge trovärdighet åt Sveriges vilja och förmåga att föra en alliansfri politik som syftar till neutralitet i krig. Den försvarskommitté som förberedde 1987 års försvarsbeslut ägnade också stort intresse åt att både beskriva och bedöma den säkerhetspolitiska situation vi befinner oss i. När man följer dagens debatt i tidningar och annorstädes, kan det kanske vara svårt att tro att det faktiskt rådde bred enighet om de bedömningar som gjordes. Vi har givetvis haft dessa bedömningar som utgångspunkt vid årets behandling av försvarspolitiken i utskottet. Detta faktum är värt att framhålla — särskilt som det i sig är mycket värdefullt. De förändringar av hotbilden som skett sedan 1982 års försvarsbeslut är väl beskrivna i försvarskommitténs arbete. Stormakternas konventionella styrkedominans kvarstår oförändrad. Vi ser ingen ljusning i detta avseende på nedrustningsområdet. Vi kan dock konstatera att inte ens stormakterna orkar fortsätta att vara så duktiga på alla operativa eller tekniska områden. Detta bör vi ha i minnet när vi gör våra bedömningar. Vår karaktär av randstat, så att säga, mellan blocken har faktiskt blivit mer tydlig nu. Detta beror på det militärt låsta läget i Centraleuropa och de ökande räckvidderna för flygplan och vapen av olika slag. Av synnerlig vikt är också Murmanskbasens extremt stora betydelse. Om en konflikt uppstår kan en utveckling som leder till militärt angrepp mot Sverige snabbt ske. Det vet vi. Vi vet också att ett militärt angrepp fortfarande kräver vissa förberedelser, bl.a. att militär i stor omfattning måste flyttas fram mot Sveriges gränser. Det är just denna förberedelsetid och denna stora transportrörelse som vi måste utnyttja militärt. Dessa förhållanden ger oss en rimlig chans att även i fortsättningen satsa på ett existensförsvar. Angriparen måste nämligen samtidigt gardera sig mot huvudmotståndaren. Vissa slutsatser kan dras av hur hotbilden tecknas. En sådan slutsats är att det är angeläget för oss att satsa på ett starkt luftförsvar och på marina försvarssystem med uthållighet och god beredskap. För armébrigaderna är Norrlandsförbanden särskilt viktiga. Just dessa tankar ledde till de krav som folkpartiet ställde inför försvarsbeslutet, och de ligger nu också till grund för detta beslut. För luftförsvarets del finns viktiga inslag i försvarsbeslutet vilka har sin grund i förslag framförda av folkpartiet. Den möjlighet vi nu har att i början på 1990-talet utöka luftförsvaret med en division genom att använda redan befintliga Drakenplan är framsprunget ur ett folkpartiförslag. Då förslaget första gången framfördes möttes det av oförståelse. Desto mer glädjande, herr talman, är det att konstatera att invändningarna tystnade och att ytterligare Drakenplan nu modifieras till ett antal motsvarande en division. Detta ökar handlingsfriheten på sikt — mycket beror på när personalsituationen medger utnyttjande av planen. Förstärkning av luftförsvaret genom anskaffande av luftvärn med längre räckvidd är också en av de satsningar som skall genomföras. Det nytänkande som präglade försvarskommitténs arbete för marinens vidkommande påverkade också inriktningen i försvarsbeslutet. En prioritering av ubåtar och tunga kustrobotförband ansågs viktig i försvaret mot amfibieoperationer. Herr talman! Något som fortfarande kastar sin skugga över föregående års försvarsbeslut är att det endast några månader efter det att riksdagen fattat sitt beslut uppdagades att försvarets driftskostnader kraftigt översteg de belopp som redovisats till försvarskommittén. Det handlade i första vändan om drygt 2 miljarder kronor för femårsperioden. Något som knappast framkommit i debatten efter försvarsbeslutet är att dessa brister inte var kända av något parti; utgångspunkten för jämförelser skall därför alltid utgå från att partiernas anslagsförslag drabbas lika såvitt gäller möjligheten att genomföra yrkade anskaffningar. Olle Aulins anförande nyss visar att denna Prot. 1987/88:131 insikt tydligen helt saknas hos moderaterna. Det kan ju inte vara så, men han — 1 juni 1988 använde sig faktiskt av felaktiga uppgifter. Moderaterna föreslår i verkligheten inte ett öre mer till priskompensation än folkpartiet och socialdemokraterna. Det är en anständighetsfråga att moderaterna medger detta förhållande, så att det inte verkar som om de hade insikter som vi andra saknade. Det är, för att uttrycka sig milt, givetvis klart otillfredsställande att underlaget visar sig innehålla sådana brister. Vi har under många år som försvarspolitiker hävdat att försvarets planeringssystem fungerar väl och faktiskt också framhållit att det borde vara ett föredöme för de civila delarna av den offentliga förvaltningen. Den bilden är i dag ordentligt havererad, och det måste framhållas att en av ÖB:s viktigaste uppgifter inför kommande försvarsbeslut är att återupprätta försvarets anseende på denna punkt, herr talman. i Vad som däremot ligger fast, enligt folkpartiets mening, är inriktningen i 1987 års försvarsbeslut. Eftersom det var en tioårig inriktning som beslutades innebär det inträffade möjligen vissa senareläggningar — inga förändringar i sak. När det gäller uppföljningen av försvarsbeslutet har alla partier varit överens om att det är oerhört viktigt att vi noggrannare än förut följer upp regeringens och myndigheternas hantering av riksdagens beslut. Då riksdagen har beslutat om viss inriktning av fredsoch krigsorganisationen, tillkommer det endast riksdagen att eventuellt förändra denna inriktning. En del erfarenheter från föregående period och en del uttalanden och tankar från försvarsgrenscheferna har lett till att vår vaksamhet nu är hög. Det är i huvudsak två ting som har dominerat, och dominerar, försvarsdebatten. Det ena är arméns framtida organisation, det andra är ubåtsskyddet. Ubåtsskyddsfrågan kommer att behandlas i nästa vecka här i kammaren. Jag inskränker mig därför till att konstatera att det samförstånd som nåtts om satsningarna är värt att välkomna. Även om kränkningarna i sig är allvarliga, får naturligtvis våra ansträngningar att möta detta hot inte leda till att vårt existensförsvar får en annan inriktning. Det kan ju t.o.m. vara detta som främmande makter eftersträvar. Vi väntar på att i höst få ta del av ÖB:s förslag till arméns framtida organisation. Detta förslag bör innehålla svar på frågan vilken kvalitet han vill ha på förbanden i framtiden och även redovisa hur många förband han kan inrymma inom givna ekonomiska ramar. Det viktiga nu är att lösa frågan om lämplig kvalitet i förhållande till den moderna hotbilden. Sedan får vi ta ställning till antalet krigsförband och allra sist bedöma vilka konsekvenser detta kommer att få för fredsförbandens antal och placering. Vi kan aldrig gå den omvända vägen! Tyvärr domineras debatten i dag — liksom alltid när förändringar inom armén aviseras — av hur fredsorganisationen skall utformas. Diskussionen borde mer handla om den uppenbara obalans som råder mellan kvantitet och kvalitet för huvuddelen av armén. Det står helt klart att kvaliteten inte motsvarar kraven i dagens och morgondagens stridsmiljö. Brister finns bl.a. i vad det gäller eldkraft, skydd, ammunitionsuthållighet och rörlighet. Vi i folkpartiet är positiva till en strukturomvandling av armén. Det kommer att 1 Prot. 1987/88:131 ges möjlighet att diskutera dessa frågor vidare inför beslutet om den framtida organisationen, men grundtanken att minska kvantiteten för att öka kvaliteten anser vi vara riktig. Vilken ekonomisk ram som blir nödvändig är en fråga för framtiden. Vi väntar nu på besked om vilken arméstruktur som ger bäst försvarseffekt med bibehållet anslag. Olle Aulin, som sade att vi skulle tala om för svenska folket att vi inte har råd till vissa saker, vill jag fråga om moderaterna är beredda att ge svenska folket besked om de verkliga kostnaderna för de satsningar som moderaterna talar om vid alla tillfällen. Herr talman! Förslagen i regeringens proposition bygger i huvudsak på att inriktningen i 1987 års försvarsbeslut fullföljs. Vi i folkpartiet fick inför det beslutet gehör för flertalet av de konkreta krav som vi ställt under utredningsarbetet och i de debatter som föregick beslutet. Jag undantar då givetvis en del krav vad gäller bl.a. arméns organisation, men detta kommer ju att behandlas senare. Vårt ansvar är nu att genom kommande beslut fullfölja den inriktning som lades fast. Jag yrkar därför bifall till hemställan i betänkandet 1987/88:11 i dess helhet.
Herr talman! Jag blev apostroferad av Kerstin Ekman. Jag hade inte tänkt föra någon lång debatt med folkpartiet, men låt mig säga följande. Vi i moderaterna saknar inte insikt om verkligheten. Det är just därför som vi begär ökade anslag till försvaret. Vi är medvetna om att det kommer att ta längre tid att nå målet och att täcka luckorna i anslagen än vad vi tidigare räknat med. Verkligheten är densamma för oss som för andra, men just därför att vi ser den har vit.ex. detta budgetår utöver den plan som tidigare var tänkt anslagit 200 milj.kr. extra för repetitionsövningar. Vi är verkligen medvetna om att försvar kostar rejält med pengar, och vi vill hjälpa till att ta fram de pengarna.
Herr talman! Olle Aulin säger att man inte saknar insikt, och det är ju glädjande. Han säger också att det tar längre tid att nå målet. Det är ju bra om denna insikt finns och att Olle Aulin erkänner att det tar längre tid, men det var väldigt svårt att få fram detta innehåll, när man lyssnade på Olle Aulins första inlägg i den här debatten. Då fick man en känsla av att moderaterna satt inne med några upplysningar inför försvarsbeslutet som inte vi hade och att moderaterna skulle ha klarat sina åtaganden i samband med att vi beslöt om försvarets framtida inriktning i våras på ett helt annat sätt än de övriga partierna. Jag tycker att vi en gång för alla kan slå fast: Ni hade inte mer pengar att kompensera de brister som uppdagades efter det att beslutet hade fattats. Den sanningen tycker jag i alla fall vi skall hålla på.
Herr talman! Vad Kerstin Ekman läser in eller inte läser in i mitt anförande vet jag inte riktigt. Det beror ju ibland också på mottagaren, inte bara på sändaren, att det stämmer bra. Det verkar i alla fall som om man var omedveten om att 11 miljarder kronor extra under en tioårsperiod är ganska mycket pengar och att man kan få ut en hel del för de pengarna. Jag tycker inte man skall negligera de satsningar som vi gör. Och jag sade att det förmodligen kommer att ta längre tid att fylla luckorna än vad vi hade hoppats.

Herr talman! Den svenska neutralitetspolitiken är den främsta garanten för vår fred och vårt oberoende. Nyckeln till framgång ligger i vår förmåga att upprätthålla trovärdigheten kring våra strävanden. Den bästa förutsättningen för att uppnå trovärdighet är om vi kan visa omvärlden att Sveriges folk och de politiska partierna står enade kring värnet av vårt lands oavhängighet och frihet. De nordiska länderna har som gemensamt mål att åstadkomma stabilitet och avspänning i norra Europa, även om man valt olika säkerhetspolitiska lösningar. Ett konsekvent fullföljande av dessa målsättningar har resulterat i ett framgångsrikt arbete. Vi har i vår del av världen under senare tid varit befriade från allvarliga kriser, men det betyder inte att situationen på våra breddgrader har varit statisk. Sveriges neutralitetspolitik måste därför fullföljas med fasthet och konsekvens. Det är uppenbart att det nordeuropeiska och det nordatlantiska området har fått en ökad strategisk betydelse. Stormakterna har på olika sätt visat ett tilltagande intresse för utvecklingen på våra breddgrader. Det förekommer en ökad militär aktivitet och en starkt markerad teknisk utveckling från båda alliansernas sida i vårt närområde. Sverige måste därför vara fast beslutet att skydda landets territorium med alla tillgängliga medel och också demonstrera för omvärlden att våra gränser för oss är ”heliga”. Det pågår en omfattande marin rustning, som medfört att allt större delar av det fria havet nu används av båda blocken för övningar och annan militär närvaro. En markant militär aktivitet pågår också i såväl Nordatlanten som Norra Ishavet men även i Östersjön. Det är svårt att se vem som skulle ha fördel av den spänningsökning som den pågående styrkeuppbyggnaden i de nordliga farvattnen kan medföra, och därför måste de ledande militärmakterna iaktta återhållsamhet i vår del av världen. De grundläggande riktlinjerna för Sveriges säkerhetspolitik har senast kommit till uttryck i samband med det försvarspolitiska beslut som togs i denna kammare för i dag exakt ett år sedan. Om dessa riktlinjer råder en bred politisk enighet, och detta är en betydande säkerhetspolitisk tillgång. Vi har ifrån centerpartiets sida i detta sammanhang aktualiserat den nya situation som råder i Östersjön efter det att gränsdragningen mellan Sverige och Sovjetunionen blivit reglerad. En klar medvetenhet om de behov som vi pekat på har redovisats från ansvarigt håll, och vi förväntar oss förstärkningar av olika slag främst när det gäller kustbevakningens resurser. Detta har behandlats i kammaren i anslutning till propositionen om kustbevakningens centrala och regionala ledning. Vi är så långt nöjda i dag men kommer att följa utvecklingen med uppmärksamhet. När man definierar vårt försvar heter det att det skall vara fredsbevarande, stabiliserande och krigsavhållande. Förmågan att upprätthålla ett trovärdigt invasionsförsvar är härvid av grundläggande betydelse. Såväl utrustning som organisation och utbildning måste anpassas så att försvarsmaktens förmåga uppfattas som trovärdig i omvärlden. Behovet av insatser i totalförsvarets civila och militära del är beroende av dels den säkerhetspolitiska situationen, som jag tidigare har beskrivit här, dels de allmänna förutsättningar som samhällsstrukturen ger. Från centerpartiets sida menar vi att den utveckling som skett och alltfort sker mot storskaliga lösningar, befolkningskoncentrationer och ett ökat internationellt ekonomiskt beroende i försörjningens alla delar medverkar till att vårt land blir alltmer både militärt och ekonomiskt sårbart. Att i ett kriseller krigsläge upprätthålla grundläggande och vitala samhällsfunktioner blir allt svårare. Möjligheterna att skydda landets civilbefolkning blir allt mindre. Det decentraliserade samhälle som vi är förespråkare för skulle vara en viktig tillgång för såväl det civila som det militära försvaret i vårt land. För precis ett år sedan fattades i denna kammare ett beslut om det svenska försvarets utformning under kommande femårsperiod. Det var ett majoritetsbeslut, som vilade på en uppgörelse om finansieringen mellan socialdemokrater och folkpartister. Centerpartiet och moderata samlingspartiet hade alternativa förslag, eftersom vi ansåg att uppgörelsen låg på en otillräcklig nivå. Av någon underlig anledning betecknades majoritetsbeslutet som ett trendbrott. Det var dock svårt att förstå vari det trendiga bestod, när beslutet efter tre veckor av ÖB betecknades som helt ofullständigt och inte alls gav den utdelning för försvarsmakten som riksdagsmajoriteten trodde att man beslutat om. Det var i själva verket ett underkännande av beslutet. I en centerreservation till majoritetens ställningstagande avseende gemensamma utgångspunkter för planeringen i totalförsvarsbeslutet för ett år sedan anförde vi att centerpartiet inte kunde ställa sig bakom de importantaganden som regeringen föreslog skulle läggas till grund för planeringen när det gäller de långsiktiga försörjningsbehoven. När regeringen nu återkommer i föreliggande budgetproposition med anvisningar om motsvarande planeringsförutsättningar får vi från centerpartiet — med hänvisning till vårt ställningstagande förra året — anledning att på nytt framhålla att det hotscenario som ligger till grund för de angivna planeringsförutsättningarna faktiskt präglas av ett visst godtycke. S och fp-majoritetens förslag innebar ett ettårigt s.k. förkrigsskede med en gradvis minskande handel, med ett några månaders neutralitetseller krigsskede och ett därefter följande efterkrigsskede med successiv återgång till normal handel. Ett sådant synsätt eftersträvar att söka leda i bevis att högre importantaganden än hittillsvarande planering kan motivera sänkt totalförsvarsambition på väsentliga områden. Majoritetens resonemang gör det plötsligt möjligt för dem att sälja ut fredskrislager, nedbanta vårt ekonomiska försvar och allmänt reducera vår folkförsörjningsuthållighet. Detta innebär, som vi ser det, ett betydande risktagande. Ingen vet hur en eventuell framtida konflikt kan komma att gestalta sig. Det är omöjligt att frigöra sig från tanken att man först har fastslagit ett ekonomiskt utrymme och sedan konstruerat en hotbild som överensstämmer med detta. Självfallet har ingenting tillkommit 1987 som skulle tala för minskade risker, jämfört med bedömningarna 1982, för långvarig avspärrning. Det mycket uppmärksammade INF-avtalet och de positiva förtecken som finns kring denna överenskommelse har i det här sammanhanget inte ännu någon relevant betydelse. Vi menar från centerpartiet att man måste vara ärlig i sina säkerhetspolitiska ställningstaganden. Nu har man fattat beslut och låter utreda sedan, men det måste vara en omvänd ordning när man skall förändra grundläggande antaganden och riskbedömningar. Vi har utvecklat dessa tankegångar i ett särskilt yttrande. När överbefälhavaren i mars 1987 fick regeringens uppdrag att se över arméns framtida organisation var det på grund av att underlag för beslut om utbildningssystem och fredsorganisation inom armén saknades. Det som inledningsvis skulle vara en uppföljning av försvarskommitténs arbete 1984 och försvarsbeslutet 1987 har blivit ett utredningsarbete av ansenligt format med större förändringar än vad försvarsbeslutet innebar, och det sker helt inom myndigheterna. Även om en viss avtappning har skett i försvarsutskottet, har det inte möjliggjort någon reell behandling. De genomgripande förändringar som redovisats hittills skall enligt uppgift överbefälhavaren slutgiltigt överväga och lägga fram förslag i oktober månad i år. Ett mellanbeslut skall fattas våren 1989, enligt planeringen. Från centerpartiets sida har vi i partimotion Fö202 påtalat det orimliga i det som nu sker. I alla tider har försvarsbeslut föregåtts av parlamentariskt utredningsarbete, och vi har den bestämda uppfattningen att så skulle ha skett också inför 1989 års beslut. Riksdagen uttalade redan i samband med totalförsvarsbeslutet förra året behovet av parlamentarisk insyn och medverkan inför det mellanbeslut som förestår nästa vår. Detta har regeringen nonchalerat. Även om ett sådant parlamentariskt arbete så småningom kommer till stånd är det nästan att betrakta som en underlåtenhetssynd av regeringen att inte detta arbete är i gång. Det är nödvändigt att detta utredningsarbete kommer till stånd fortast möjligt, men tidsmarginalerna börjar bli knappa. Det finns risk för att den korta tid som kommer att stå till förfogande medverkar till endast en ytlig och tämligen summarisk förankring, vilket då kan försvåra möjligheten till enighet i riksdagen, när det blir så dags. Kravet på parlamentarisk insyn och medverkan finns utvecklat i reservation 1. När det gäller planeringsramarna för den militära delen vill vi från centerpartiet räkna upp anslaget med 100 miljoner utöver propositionens förslag — och det är en uppföljning av den högre finansieringsnivå som vi föreslog inför försvarsbeslutet 1987. Redan vid ingången av försvarsbeslutsperioden konstaterades att det kommer att fattas flera miljarder kronor för att det skall gå att ge det militära försvaret den planerade inriktningen. Ett av de områden som blir satta på undantag på grund av bristande resurser är repetitionsutbildningen. I budgetpropositionen säger försvarsministern: ”Ett krigsförband som inte övas och samtränas med andra förband får en lägre kvalitet. Häri kan ligga ett ökat försvarspolitiskt risktagande. Härutöver vill jag anmäla som min uppfattning att tvära kast i planläggningen av krigsförbandsövningar på sikt Prot. 1987/88:131 riskerar att minska försvarsmaktens trovärdighet gentemot de värnpliktiga Ja, herr talman, vi delar försvarsministerns uppfattning på denna punkt. Men det faktiska förhållandet är att 33 300 värnpliktiga inom armén inte kallas in till repetitionsutbildning under 1988/89. Det är resultatet av regeringens försvarsbudget. Arméchefen har anmält att behovet är 75 500 man. Inom marinen är förhållandet ungefär detsamma, procentuellt. Vi har i vår partimotion Fö202 ursprungligen avsatt 40 miljoner till materielanskaffning för marinen. De behov för vilka dessa medel var avsedda har i allt väsentligt blivit tillgodosedda i den överenskommelse som nyligen har träffats mellan regeringen, centerpartiet och folkpartiet rörande förstärkning av skyddet mot främmande undervattensverksamhet och som finansieras i särskild ordning enligt förslag i ett betänkande som tas upp till debatt här i kammaren i nästa vecka. Mot denna bakgrund anser vi att hela anslaget på 100 miljoner bör tillföras försvarsmakten för förstärkning av repetitionsutbildning, vilket skulle väsentligt bidra till en nivåhöjning i enlighet med försvarsministerns uttalande. Detta förslag återfinns dels i reservation 5, dels i ett särskilt yttrande. I reservation 6 har vi tagit upp betydelsen av att betrakta personalen som försvarsmaktens största resurs. Personalfrågorna måste prioriteras och förändringar genomföras med stor hänsyn till personalpolitiska faktorer. Vägledande bör vara att beslut fattas så nära produktionen och den anställde som möjligt. Åtgärder som på kort tid skulle ge effekt är exempelvis bättre och mer långsiktig planering av den enskildes utveckling, möjligheter till frivilliganställning och tillfällig omfördelning mellan förband med olika befälsläge. Herr talman! För att vi skall kunna lösa uppgifterna så som statsmakterna definierat dem i sina operativa grunder för totalförsvaret krävs på grund av vårt lands stora yta ett stort antal förband med en för sin huvuduppgift anpassad organisation och utrustning. En fortsatt omstrukturering av fredsorganisationen är naturlig för att nya behov skall kunna tillfredsställas på ett rationellt och ekonomiskt godtagbart sätt. När det nu förs en diskussion i landet om en minskning av antalet fredsförband, ser vi det som en nödvändighet att det också i framtiden finns minst ett förband eller en militär myndighet i varje län — inte minst med tanke på frivilligorganisationernas arbete. Ett stort antal förband nödvändiggör i sin tur att det militära försvaret, med tanke på vår fåtaliga befolkning, grundas på allmän värnplikt. Det som nu sker på myndighetsnivå tyder på att man kan vara på väg bort från de grundläggande principerna för det svenska försvaret, nämligen den allmänna värnplikten. Den är enligt vår mening den viktigaste byggstenen i försvaret. Den har en ideologisk-demokratisk dimension men också en försvarsteknisk. Från centerpartiets sida känner vi en stark oro för en utveckling som skulle innebära stora variationer i utbildningstid och uppgifter. Det skulle begränsa flexibiliteten hos försvarsmakten i icke önskvärd grad. Vi har i reservationerna 9, 10, 11, 12 och 13 utvecklat centerns syn på dagens värnpliktsfrågor när det gäller exempelvis ny värnpliktssocial utredning, utredning om trafiksäkerhetsfrågor, ett heltäckande försäkringsskydd och slutligen att grundutbildningen skall jämställas med fem månaders förvärvsarbete vid ansökan om kontant arbetsmarknadsstöd. Vi har i ett särskilt yttrande pekat på att den s.k. 10/4-utbildningen i större utsträckning lämpligen kunde tillämpas vid förband med många fjärrekryterade. Det skulle också verksamt bidra till att underlätta organiserandet av hemresorna. När det i övrigt gäller värnpliktsresorna är det att beklaga att Herculesplanen på grund av brist på besättningar inte kan utnyttjas i större utsträckning än som nu sker. Herr talman! Vad gäller totalförsvarets civila delar fullföljer vi från centerpartiet vår linje från försvarsbeslutet i fjol, och det kommer Ingvar Karlsson i Bengtsfors att vidareutveckla i sitt anförande. Med det anförda yrkar jag härmed bifall till samtliga reservationer av Ingvar Karlsson och mig.

Herr talman! För ganska precis sex år sedan diskuterades 1982 års försvarsbeslut här i kammaren. Det var den borgerliga regeringens förslag, och det var första gången som JAS-projektet fördes upp till omröstning och beslut i den svenska riksdagen.

Nu är vi där, herr talman — det har blivit så. Vi har inte råd. Vi vet fortfarande inte riktigt hur JAS-projektet kommer att slå ut, hur planet kommer att beväpnas eller vad det kommer att duga till. Projektet har redan slukat en massa pengar och kommer att sluka otroligt mycket mer pengar. Det talas nu, precis som här anfördes från centern, mer eller mindre öppet om att värnpliktsförsvaret måste förändras i grunden. När man då börjar tala om värnpliktsutbildningstider på tio veckor har man lämnat den grundläggande idén om utbildning av alla svenska män till försvaret. Sårbarheten, som vi från vårt partis sida i 10-15 års tid har lyft fram i debatter, artiklar, riksdagsförslag m.m., ökar ständigt i det svenska samhället. Nu talar alla partier många vackra ord om detta, men mycket litet konkret görs. Allt detta underminerar naturligtvis trovärdigheten i det svenska totalförsvaret. Det finns inte i dagens läge något svenskt totalförsvar. Det är en myt som alla försöker bygga upp i högstämda ordalag. Det svenska samhället och de militära och civila organisationer som skall fungera under kriser och krig kommer mycket snabbt att falla ihop när verklighetens hårda piska viner. Det vet ni också, men i den allmänna debatten förs det inte fram, utan ni försöker genom floskler och vackert tal sudda bort de fakta som alla känner till. Alliansfriheten, som har tagits upp i samband med två stora debatter i riksdagen under våren, om EG och om vapenexporten, är på väg att urholkas Prot. 1987/88:131 helt och hållet på grund av den förda politiken. Det har talats om samarbetsavtal i samband med krigsmaterielexport och varit stort rabalder, men det är ganska ointressant. Det finns ca 60 samarbetsavtal med främmande stater, så som har påpekats i utrikesutskottets betänkande om vapenexport, och av dem är det egentligen bara tre som berör krigsmaterielexporten, medan resten i stor omfattning berör importen till det svenska försvaret. Det stora samarbetsavtalet gäller framför allt JAS, där Sverige är bundet till NATO-staterna, med USA i spetsen, för att kunna bygga detta plan. JAS-planet är långt ifrån svenskt, även om det kallas så, och består huvudsakligen — särskilt i de vitala delarna — av importerade komponenter. Det vore välgörande om det någon gång kom till stånd en debatt om det svenska totalförsvaret där dessa synpunkter något så när ärligt fördes fram, men det har jag aldrig någonsin varit med om under mina år här i riksdagen eller i andra sammanhang när svaret har debatterats. Denna politik bygger på myter, klichéer och potemkinkulisser. Alla ni i de partier som driver denna politik är ansvariga. Ni lurar svenska folket att tro att Sverige har ett totalförsvar av den art som ni talar om, men som i verkligheten inte existerar. Jag har nämnt sårbarheten, och det kan vara värt att också påminna om fjolårets försvarsbeslut. Det var ganska fantastiskt. Genom en mycket kraftig nedskärning av just de civila delarna av totalförsvaret lyckades folkpartiet och socialdemokraterna få loss så mycket pengar att de kunde ro i land en uppgörelse om det militära försvaret. Det var inte välplanerade undersökningar eller grundliga analyser av vad som kunde behövas på det ena eller andra området som ledde till uppgörelsen mellan socialdemokraterna och folkpartiet utan krasst ekonomiska skäl. Man kunde inte ta ut så mycket pengar i höjda skatter eller på annat sätt för att sy ihop beslutet, och därför skars delar av totalförsvaret ner mycket kraftigt, bl.a. beredskapslagren, som alla känner till. De reella anslagen minskades naturligtvis också. Detta kan bara göras en gång, och nästa gång ni skall göra upp kommer det inte att finnas några lager att sälja ut. Det är självklart att exempelvis oljelagren skall minskas när oljeförbrukningen minskar, men det är ingenting som säger att de skall minskas så drastiskt, att alla andra lager skall säljas ut eller att beredskapen på försörjningsområdet skall minskas så här kraftigt. Beslutet var oansvarigt och vilade helt och hållet på budgettekniska skäl, inte försvarspolitiska. Det var ett rent underkännande av allt slags försvarspolitisk planering. Det betyder en 15-procentig nedskärning av de redan knappa resurserna inom det civila försvaret. När skall resurserna återföras så att sårbarheten minskar, det som ni alla talar så vackert om? I dessa sammanhang kommer vpk naturligtvis att stödja de centerreservationer vari dessa frågor tas upp. Vi instämmer i de slutsatser som där dras. När det gäller anslag, herr talman, har det militära försvaret fått en kraftigt minskad andel av den gemensamma kakan sedan 1960-talet. Det är helt korrekt, vilket också har påpekats i dag av generalmajor Wiktorin i en debattartikeli Dagens Nyheter. Den samlade militärkostnaden i förhållande till BNP -—- eller BNI eller vilket mått man än använder — har minskat. Men det äringenting som säger att militärkostnaden skall vara oförändrat 4 96 som på 50 eller 60-talet. Tvärtom finns det naturligtvis all anledning att man omprövar och genom bättre organisation, bättre planering och en annan struktur på det svenska försvaret — speciellt den militära delen — minskar de Prot. 1987/88:131 militära anslagen. Det är inget axiom som säger att dessa ständigt skall uppgå 1 juni 1988 till4 96 ellert.o.m. stiga. Men det är ju här som det inte har skett någonting. JAS-projektet, som jag började tala om, och som har satt sin prägel och kommer att sätta sin prägel på den svenska försvarsdiskussionen under det närmaste decenniet, har helt och hållet förryckt det hela. Orsaken är den att projektet har tagit så stor del i anspråk av de krympande anslag som det totala försvaret har fått. Jag anser att militärkostnaderna kan sänkas, men då måste man veta vad man gör och inte starta jättestora projekt i samarbete med en av stormaktsallianserna. Därmed förrycker man hela planeringen, undergräver förtroendet och gör vårt totalförsvar — även det militära försvaret — till en koloss på lerfötter, vilket jag har påpekat flera gånger tidigare i sådana här debatter. Detta är läget inför 90-talet.

Det skall bli intressant att se hur det hela utvecklar sig i fortsättningen. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till vpk:s motioner och till de centerreservationer som vi anser vara viktiga, speciellt när det gäller det civila försvaret och värnpliktsområdet.

Herr talman! Olle Göransson tog upp vår reservation 2 om vissa för totalförsvaret gemensamma utgångspunkter för planeringen. Vad vi säger där är att en storkonflikt mellan de bägge maktblocken kan komma att bli en världsbrand av en intensitet och varaktighet som går långt utöver vad som sägs i de planeringsantaganden som regeringen har fastställt. Vi säger också att det nordeuropeiska och nordatlantiska området omedelbart kan bli berört av en sådan världsbrand, som under en längre tidrymd kan innefatta serier av mer eller mindre omfattande konventionella krigsoperationer i stora delar av världen. Man måste studera olika scenarier och vara lyhörd för de slutsatser de leder till. Olle Göransson säger att målet för vårt försvar, att vi skall försvara hela landet, står fast. Men om målet står fast måste också resurserna härför stå till förfogande. Det är klart uttalat av ÖB att vi med de resurser som utredningen skall utgå från inte kan möta, hejda och slå tillbaka en motståndare. Visst får vi större effekt i vårt försvar om vi kan anslå ytterligare medel till det. Det har under senare år skett en omfördelning så att allt mindre pengar kan avdelas till materielsidan. Försvaret kan alltså inte förnyas på det sätt som är önskvärt. Pengar skall avdelas också till den fast anställda personalen, och till ökade värnpliktsförmåner, som jag nämnde i mitt anförande, Olle Göransson. Personalen är en viktig faktor, men den omfördelning som skett gör att vi har fått alldeles för små resurser till en materiell förnyelse.

Herr talman! Min replik är inte föranledd av att jag vill bemöta någonting som Olle Göransson har sagt i dag. Jag vill däremot från folkpartiet säga adjö och tack till Olle Göransson. Denna debatt är såvitt jag förstår den sista som Olle Göransson deltar i i denna kammare. Det är inte någon överdrift om jag säger att det nog inte finns någon försvarspolitiker som har spelat en mer framträdande roll inför så många försvarsbeslut som Olle Göransson har gjort. Han deltog redan i den kommitté som arbetade inför 1972 års försvarsbeslut, och på den vägen har det varit ända fram till nu. Som vice ordförande i försvarsutskottet har Olle Göransson följt upp kommittéarbetet och svarat för vad som kan kallas den löpande verksamheten mellan försvarsbesluten. Olle Göranssons kunnighet kompletterad med det förhållandet att Olle Göransson är en mycket trivsam person, som det har varit lätt att samarbeta med, har gjort att vi upplevt honom på ett mycket positivt sätt. Folkpartiet vill genom mig framföra ett mycket stort tack till Olle Göransson för alla de gångna årens samarbete.
Herr talman! Olle Göransson och jag har tydligen något olika uppfattningar om vad som menas med parlamentarism och medverkan i förberedelsearbetet. Vi har, som jag sagt, haft en insyn i försvarsutskottet. Jag menar dock att det är en stor skillnad mellan insyn och medverkan. Det blir ingen reell behandling när vissa avsnitt bara föredras och det ges möjlighet bara till några minuters diskussion. Jag vill bestämt tillbakavisa Olle Göranssons uppgift att 30 personer deltagit i detta arbete. 30 personer har aldrig någonsin suttit med på försvarsutskottets sammanträden. Det är en alltför högt tilltagen siffra. Även om alla som det gäller naturligtvis haft möjlighet att närvara, har antalet aldrig uppgått till 30. Jag tror att den parlamentariska utredning som väl ändå så småningom tillsätts kommer att få erfara att dess arbete igångsatts på ett ganska sent stadium. Jag tror också att den kommer att konstatera att tiden för dess arbete blir mycket kort, såvida man inte senarelägger det beslut som skall fattas på våren 1989. Detta återstår dock att se. Till dem som i dag är tillskyndare av en parlamentarisk kommitté hör — vilket torde vara bekant för kammarens ledamöter — också folkpartiledaren Bengt Westerberg. Det är alltså inte bara fråga om ett påhitt av centerpartiet. Allt fler människor har den uppfattningen att en bredare medverkan måste komma till stånd för att vi skall kunna arbeta fram ett gott resultat. Det är naturligtvis bra att konstatera att också Olle Göransson känner oro inför de i vissa avseenden stora förändringar som har aviserats. Jag tror att det är nödvändigt att vi ger uttryck för sådana stämningar inför dem som arbetar med förändringsfrågorna. Vi måste nog handskas varsamt med förändringar av den dimension som det kan bli fråga om för den personal som det ytterst gäller. Jag vill till slut instämma i det tack som har riktats till Olle Göransson och uttrycka min tillfredsställelse med det samarbete som jag har haft med honom. Jag vill gärna göra detta, även om mitt direkta samarbete med Olle Göransson har sträckt sig över en relativt kort period. Det har givit mycket i utbyte, och jag hoppas att Olle Göransson får viktiga ting att förvalta också i framtiden.
Herr talman! Det är alltid intressant att gå tillbaks i handlingarna. Jag har här framför mig ett utdrag ur Utrikespolitiska institutets tidskrift Internationella Studier 1982:4 rubricerat ”Säkerhetsrisker vid militär anskaffning: JAS som exempel”. Den är skriven av den inte helt okände forskaren Björn Hagelin. Jag har här också ett utdrag ur Stockholms-Tidningen den 15 februari 1983: ” Vapen-export för miljarder — vid ett ja till JAS-projektet”. Det är detta som det handlar om, Olle Göransson. Det handlar om vårt oberoende och vår självständighet. Det handlar, som jag vid så många tillfällen framhållit, om vad som brukar sägas i försvarskommittéer och i försvarsutskottets uttalanden och i olika försvarsministrars deklarationer, att materielanskaffningen till det svenska försvaret aldrig någonsin får leda till att vårt oberoende sätts i fara, till att vi blir beroende av import utifrån. Men det här är ju raka motsatsen. Det gäller inte bara beträffande JAS-projektet utan också i en mängd andra sammanhang, men det är ett bra exempel. Visst anser både jag och mitt parti att vi behöver ha flygplan, speciellt i dagsläget, för att hävda våra gränser, avvisa kränkningar osv. Men ingenting säger att vi skall välja ett sådant projekt som JAS, som för övrigt med mycket stor tvekan anammades också av socialdemokraterna — det har kanske Olle Göransson glömt vid det här laget. Jag vill erinra om de berömda sju punkterna och om att avgörandet i försvarskommittén 1981 om JAS projektet skedde med hjälp av ordförandens utslagsröst. Vi hade mycket väl kunnat köpa ett plan från USA, Frankrike eller Västtyskland. Det hade inte alls varit något fel i det. Inom handeln med krigsmateriel råder, som alla vet, köparens marknad, t.ex. när vi säljer själva. Man får mycket goda kontrakt, mycket goda garantier för reservdelar, kompletteringar osv. Speciellt på militärflygplansområdet är det oerhört enkelt. Vid ett val exempelvis av det amerikanska Northrop-planet när det var aktuellt att ta ställning till JAS hade vi kanske kommit undan 15-20 2 billigare. Detta skulle inte på något sätt ha medfört större bindningar utan mindre sådana, eftersom man då hade haft ett enkelt kontrakt med skyldigheter och rättigheter inbakade. Det skulle inte ha varit fråga om något stort samarbetsprojekt, där vi bygger vehikel tillsammans med den ledande stormakten i en av allianserna, USA. Som jag påpekade senast för några veckor sedan innebär projektet dessutom att vi exporterar delar av motorn till planet, som tillverkas av Volvo Flygmotor i Trollhättan. Jämförelsen med Volvobilarna är barnslig — här talar vi om krigsmateriel, inte om bilar som rullar i fredstid på våra vägar.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

Låt mig också säga till Olle Göransson att jag tycker att det är skönt att ha en motståndare med'en i grunden så positiv inställning till försvaret. Jag hoppas att Olle Göransson i fortsättningen vill använda sig av denna positiva inställning för att påverka sina partikamrater, så att vi får ett allt bättre försvar.
Herr talman! Jag har inte alls ändrat uppfattning. Vi har alltid ansett att det naturligtvis skall finnas ett flygförsvar i vårt land. Men vi har också alltid varit emot de dyrbara satsningar som gjorts. De har enligt vår uppfattning varit alldeles för dyrbara och inte motiverats av några genomtänkta säkerhetspolitiska skäl. Jag vill gå tillbaka till frågan om vårt beroende. Vi är helt beroende av framför allt USA när det gäller högteknologi till exempelvis JAS. Det är ointressant att tala om att 80 26, 75 I eller 50 96 av JAS-planet — vilket procenttal man nu väljer — har svensktillverkats. De vitala, avgörande delarna av JAS och alla andra flygplan under efterkrigstiden har vi köpt från USA. Det var därför vi t.ex. inte fick exportera Viggen till Indien — om nu någon kommer ihåg det — vilket vi gärna skulle ha gjort. USA sade nej, därför att USA hade släppt till delar i det planet som landet inte ville att vi skulle sälja vidare. Detta är ett exempel så gott som något. Olle Göransson försöker fortfarande hålla liv i myterna att det är fråga om ett svenskt plan och att vi skulle vara oberoende osv. JAS-projektet innebar en avgörande förändring i svensk militärindustriell tillverkning. Vi har aldrig tidigare ingått ett sådant här samarbetsavtal med den ena stormaktsalliansens största stat. Alla de talesätt som Olle Göransson söker föra fram här faller platt till marken. Jag tycker att vi skall ha egen tillverkning av krigsmateriel för vårt eget svenska försvar. Men det är en oerhörd skillnad mellan detta och att göra sig beroende på det här sättet. Det kommer inte att finnas delar tillgängliga för den händelse vi råkar illa ut, Olle Göransson. Vad är det som garanterar att vi då får tillverka JAS? Vi har de plan vi har. Vi kommer förmodligen inte att kunna tillverka några nya. Det hade varit egalt om vi köpt färdiga plan till ett mycket billigare pris. Det hade inte ökat vårt beroende ett enda dugg. Om man nu vill vara ärlig är denna fråga ganska solklar. Men om man inte vill vara ärlig utan försöker upprätthålla myter och slå blå dunster i ögonen på svenska folket, kan man resonera som Olle Göransson gör. Men svenska folket är inte dumt. Medborgarna förstår detta. De begriper att det Olle Göransson säger om oberoende och självständighet när det gäller JAS inte är sant. Detta ligger i öppen dager.